Fru talman! Det ska vara en självklarhet i Sverige att ha rätten att välja partner själv, enligt min och partiets mening. Även om civilutskottet tidigare i dag var enigt om ett tillkännagivande som innebär att regeringen nu förväntas ta krafttag mot barnäktenskap och tvångsäktenskap är det viktigt att noga följa utvecklingen på området. Ingen ungdom i vårt land ska behöva smyga med sin kärlek. Ingen ska behöva vara rädd för att umgås med sin kärlek, och ingen ska behöva tvingas till äktenskap med en icke självvald person. Trots det har vi på senare år kunnat se en utveckling där allt fler unga känner att de inte kan välja partner fritt. Det är svårt att veta exakt hur många barn och unga som är eller riskerar att bli gifta mot sin vilja. Mörkertalet är troligtvis stort. För oss är det viktigt att få grepp om situationen och att kunna sätta in åtgärder för att hindra att unga tvingas gifta sig med någon de inte själva valt. Därför vill vi sverigedemokrater ha återkommande undersökningar på området. Att inte ens få ha vänskapliga relationer som barn eller ungdom med vem man vill, oavsett om denna person är man eller kvinna, i ett modernt land som Sverige är oroväckande, fru talman. Det finns endast undersökningar från 2009 om att unga i Sverige kände av begränsningar vad det gäller val av partner, begränsningar som oftast kom från den närmaste familjens förväntningar eller krav. År 2014 infördes en lagskärpning med syfte att förhindra tvångsäktenskap. Efter cirka ett år hade lagen inte lett till en enda fällande dom trots att flera undersökningar öppnats och att vi alla vet med oss att tvångsäktenskap knappast helt har försvunnit. Det verkar dock som att det finns kunskapsbrist och eventuellt en brist på rutiner för att hantera dessa ärenden. För att undvika att unga utsätts för tvångsäktenskap är det viktigt att lagen fungerar som det är tänkt. Fru talman! Därför vill vi tillsätta en utredning med syfte att se vad som kan göras för att skärpa lagen och se till att den efterlevs - detta för att förhindra tvångsäktenskap i vårt land. För att motverka detta vill vi införa en välfungerande 24-årsgräns, som bland annat Danmark infört. Båda parter måste vara över 24 år för att gifta sig och använda det som skäl för uppehållstillstånd i landet. Det blir, enligt danska partier, färre som utsätts för tvångsäktenskap för att ge släktingar eller vänner uppehållstillstånd i landet med denna regel. Då detta system fungerar väldigt bra i Danmark borde vi kunna införa det även i Sverige. Det ska såklart även gälla tvångsäktenskap som sker utanför Sveriges gränser av svenska medborgare, så att man inte kan åka till ett annat land och gifta sig och sedan komma tillbaka och få partnerskapet godkänt eller registrerat. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr 2. Att inte få välja vem man vill leva med är en av de största inskränkningarna i unga människors rättigheter i Sverige i dag.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 under punkt 3. Fru talman! Tänka, tala och tyda allt till det bästa - så säger Martin Luther i förklaringen till åttonde budet i Lilla katekesen . Är det mossigt och gammalt? Nej, det är det knappast - tänka, tala och tyda allt till det bästa. En av mina allra bästa vänners dotter blir utsatt för näthat. Det har pågått en ganska god tid nu. Det har gått så långt att hon vill dö. Hon är knappast ensam. Jag har läst någonstans att en av tre blir eller har blivit utsatt för någon form av näthat. Det finns uppgifter som säger att 250 personer i Sverige varje år begår självmord på grund av näthat och näthot. Visst har vi yttrandefrihet i Sverige - självklart. Men det innebär inte att man har rätt att förgöra andra människor eller sätta sig över våra grundlagar. Man har rätt att säga vad man vill, men man har inte rätt att kränka någon ända in i själen. Fru talman! Jag undrar: Har vissa inget bättre för sig än att skriva elakt, hotfullt och rent kränkande till fullständigt oskyldiga människor? Vill de verkligen ha en annan människas död på sitt samvete? De som är sådana borde faktiskt tänka efter ett, två, tre och fyra varv extra. Om man kallar någon hora är det ärekränkande och olagligt - punkt. Ursäkta språkvalet, fru talman! Det här har gått över styr! Detta är inte yttrandefrihet! Detta är inte okej! Jag vill verkligen uppmana alla barn, ungdomar och framför allt vuxna att tänka sig mycket noga för innan man skriver något om eller till någon annan. Alla ska vara uppmärksamma och anmäla om de ser att någon skriver något dumt till någon och, kanske framför allt, våga berätta om du blir utsatt. Om vi alla hjälps åt kan vi bekämpa näthot och näthat innan det blir för sent. Vi kan tillsammans rädda liv. Tänk på att tänka, tala, tyda allt till det bästa! Fru talman! Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 19 och 44 år och den näst vanligaste för flickor och kvinnor upp till 45 år. År 2015 tog 1 544 människor livet av sig i Sverige. Det är mer än tre gånger så många som dog i trafiken. Trots detta satsas endast en rännil, en bråkdel av de pengar som anslås för minskad trafikdöd till suicidprevention. Den internationella dagen för suicidprevention uppmärksammas varje år den 10 september med tända ljus på många ställen i vårt land. Samtidigt kan uppmärksammas att vi saknar ett handlingsprogram för förebyggande av självmord, något som WHO har rekommenderat Sverige att ta fram sedan 1992 och som bland annat Danmark och Norge redan har sedan många år. Det kan vara svårt för omgivningen att upptäcka när en människa går i självmordstankar, men ett handlingsprogram som syftar till kunskap och kompetens, till utbildning, rekommendationer och åtgärdsplaner på det lokala planet med förebyggande insatser och information kring den svåra problematik som ämnet utgör gör faktiskt skillnad. Vi kan göra skillnad! Fru talman! Behovet av att se över det förebyggande arbetet mot självmord är mycket, mycket angeläget. Målet måste vara att anta en handlingsplan och fylla den med interaktivt och levande innehåll där det beskrivs vad olika samhällsnivåer ska göra och vad medmänniskor kan göra så att vi tillsammans kan uppfylla den fastställda nollvisionen: Inga fler självmord! En handlingsplan blir ett stort stöd för anhöriga och personal i skola och arbetsliv. I handlingsplanen bör självklart finnas ett avsnitt om problemet med hat, hot och självmordshets på internet. Hela samhället måste engagera sig för att minska och förebygga suicid. Regeringen bör snarast ta ansvar och ta fram en sådan handlingsplan som jag har försökt beskriva. I den ska naturligtvis stor hänsyn tas till det hat och de hot som sker på internet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 under punkt 3.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4. Vi har en bred palett i kulturutskottet, och jag vill börja med att tacka Bengt Eliasson för ett väldigt berörande inlägg. Själv vill jag framför allt uppehålla mig vid kulturskolan och Skapande skola i den här debatten. Riksdagen beslutade i juni 2014 om ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar mellan 13 och 25 år, nämligen att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är vackra ord som vi politiker kan luta oss emot och använda i argumentationen: "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor." Nu är det ju inte så, men jag förstår att det är en målsättning eller en vision om ett framtida önskvärt läge - vackert så. Men det som är allvarligt är att det är så många barn och ungdomar som inte tar del av kulturskolans verksamhet. Informationen har av olika skäl inte nått fram till föräldrarna. Det kan vara av ointresse eller bero på ekonomisk eller social utsatthet. Även om föräldrarna fått information är det inte alltid så att denna information förs vidare till barnen. Det kan vara så många som 50 procent av alla barn i vårt land som inte får reda på möjligheten att lära sig spela ett instrument, hålla på med drama eller dansa i kulturskolan. Ändå vet vi vad kulturskolan betyder. Vi vet däremot inte var Kulturskoleutredningen landar. Den bereds nu på Regeringskansliet, och det är för tidigt att förekomma regeringens beredning. Det finns dock all anledning att följa upp på vilket sätt regeringen tänker arbeta för att fler barn ska nås med information om musik och kulturskolornas verksamhet. Ett område som kommer att tas upp i Kulturskoleutredningen är hur landsbygdens barn ska få del av att spela och dansa och hålla på med teater. De har det ju ofta så att de åker skolbuss, kanske några kilometer eller rent av några mil, och om kulturskolan då ligger på fritiden har de inte möjlighet att vara med i den verksamheten. Jag hoppas innerligt att utredningen kommer med något förslag som sedan kan genomföras för att ordna med detta så att även dessa barn - för det handlar om många barn - får möjlighet att utöva kultur, något som vi tycker är så viktigt. Det är viktigt för kreativitet och formande av identiteter. Det handlar om livslust, motvikt till psykisk ohälsa, något som vi nyss hörde om här, glädjen att spela, dansa, bli sedd och uppskattad. Kulturskolan är oerhört viktig, och alla bör ges denna möjlighet. Avgifterna varierar mellan 0 och 1 700 kronor per termin i landets kommuner. Om det är så att avgiften avskräcker och gör att föräldrar inte för vidare information till barnen är det allvarligt. Det jag inte kan förstå är att vänsterregeringen är så emot Kristdemokraternas förslag på en fritidspeng på 3 000 kronor till ett barn vars familj lever i ekonomisk utsatthet. Fritidspengen infördes av alliansregeringen men har nu tagits bort av vänsterregeringen. Man gömmer sig bakom tal om den generella välfärden, det vill säga att alla ska få samma förutsättningar. I den bästa av världar har alla samma förutsättningar, men vi vet att det tyvärr inte fungerar så i praktiken. Varför gör ni det inte möjligt för barn att få en peng på 3 000 kronor till avgift i den kommunala kulturskolan, idrottsföreningen eller till en studieresa med klassen? Jag tycker att det är nonchalant och visar på brist på medkänsla så som vänsterpartierna uppträder. Fru talman! Det finns ljuspunkter, idéer som kommer underifrån. El Sistema är en organisation som arbetar med musiken som mål och verktyg för social och mänsklig utveckling. Ursprunget finns i Venezuela. Flera gånger i veckan träffas barn och ungdomar för att spela i orkester och sjunga i kör, bland annat i Angered i Göteborg. El Sistema har fungerat som en dörröppnare till nya vänner och till det nya svenska språket. Vi mötte företrädare för El Sistema i kulturutskottet då verksamhetsledaren Camilla Sarner presenterade arbetet. Jag frågade om de sociala skillnaderna. Hon berättade om föräldramöten i Angered där det i början kom bara ett par föräldrar. Sedan kom de på att de skulle ha föräldramöten varje vecka. Det kom fler och fler föräldrar. Till slut har det blivit en fungerande verksamhet som inkluderar många barn. Fru talman! Skapande skola är också ett bra initiativ. För den oinvigde kan det vara bra att förstå syftet. Skapande skola inrättades 2008 för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. På så vis främjas barns rätt till kultur och eget skapande. Skapande skola omfattar hela grundskolan och från och med januari 2013 också förskoleklasser. Antalet barn och elever som har deltagit i insatser i Skapande skola uppgick 2015 till ca 750 000 personer. Myndigheten för kulturanalys genomförde en fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola. Utvärderingen visar - det är viktigt - att man inte kan se några tecken på att kommunerna har minskat sina resurser till kultur för barn och unga eller kultur i skolan sedan Skapande skola infördes. Skapande skola är i stället ett komplement till kommunernas egna kulturinsatser för barn och unga i skolan. Förutom en livsnödvändig träning i kreativitet leder Skapande skola till att de ungas självkänsla och inlärningsförmåga stärks. Jag har tagit del av åtskilliga berättelser om hur blyga och inåtvända barn efter en tid i en ensemblegrupp, en dansgrupp eller en teatergrupp utan problem vågar stå på en scen inför publik. Det kan vara helt avgörande för barn och unga inför framtiden.

Fru talman! I dag befinner vi oss i kammaren för att bland annat behandla det betänkande som heter Kultur och fritid för barn och unga . Så att jag inte missar det vill jag direkt yrka bifall till förslaget i betänkandet och yrka avslag på samtliga reservationer. Fru talman! Det här är min andra vecka tillbaka i Stockholm igen efter att jag har varit mammaledig i åtta månader. I åtta månader har jag fått uppleva kärleken till mitt barn. Med henne får jag nu uppleva en mängd nya första upplevelser, det vill säga den glädje det ger att få uppleva något för första gången. Förra veckan besökte hela kulturutskottet Dramaten. Där fick vi bland annat information om byggnaden, kommande renoveringar och projekt som är på gång. Men framför allt fastnade Ada Bergers ord. Ada Berger är Unga Dramatens konstnärliga ledare. Hon talade också om hur barns första upplevelser är något magiskt. Dessa upplevelser är något extra - extra roliga och extra spännande. Dock måste vi också förstå att alla första upplevelser inte är roliga. De kan också vara svåra att förstå och för svåra att tolka, framför allt för våra barn och unga. Då blir konsten och kulturen betydelsefull. Att få hjälp att ventilera och förstå vad det är man precis har upplevt är oerhört viktigt. Det är viktigt för vuxna och framför allt viktigt för våra barn och unga. I de nationella kulturpolitiska målen kan vi läsa om hur alla barn och unga har rätt till kultur. Kulturen ska särskilt uppmärksammas. Vi kulturpolitiker måste därför när vi behandlar betänkanden som detta, och när vi diskuterar frågor som berör barn, oavsett om det är ställningstaganden, idéer, utredningar eller projekt, förstå att kultur är en prioriterad fråga. Vi ska hela tiden ha fokus på unga och barn. Det är inte bara de nationella kulturpolitiska målen som vi bör ha i åtanke utan också FN:s barnkonvention. I den finns ett flertal artiklar som behandlar barns rätt till kultur. Bland annat tar man upp barns rätt att fritt få delta i det kulturella och konstnärliga livet. De har också rätt att få ett speciellt utbud särskilt skapat för dem. Fru talman! Vi socialdemokrater och regeringen har därför ett tydligt barn och ungdomsperspektiv. För oss är det en självklarhet. De motioner som betänkandet behandlar är därför inget regeringen är emot. Tvärtom är det bra motioner. Motionerna lyfter upp och behandlar angelägna frågor. Men det är frågor som regeringen redan har uppmärksammat. Regeringen jobbar med dem på ett eller annat sätt. Frågorna rör bland annat barns rätt till kunskap om barnkonventionen, information och åtgärder för att förebygga och förhindra att unga blir bortgifta mot sin vilja, åtgärder mot nätmobbning av unga, Skapande skola och den kommunala musik och kulturskolan. Det är frågor som regeringen redan jobbar med. Vi behöver inte föregå detta arbete, och det är därför vi yrkar avslag på motionerna. Det handlar inte om att vi är emot andemeningarna i motionerna, men det är ett arbete som redan är igång. Till exempel avsätter regeringen 100 miljoner årligen till musik och kulturskolan så att fler barn kan nås, för att sänka avgifterna, bredda kulturskolorna och höja kvaliteten. Utöver detta håller Kulturdepartementet just nu på att bereda den utredning och de remissvar som har inkommit angående en nationell strategi för musik och kulturskolan. Vi anser nämligen att musik och kulturskolan har en otroligt viktig roll när det gäller barns och ungas möjlighet att inte bara få ta del av kulturen utan också ägna sig åt eget skapande. Vi fortsätter också arbetet med Skapande skola, och vi har utnyttjat detta så att reformen även når förskolan. Att nå de allra minsta barnen anser vi är viktigt så att de kan få fortsätta att ha ett intresse hela livet. Därför är vi glada att regeringen lyssnade på våra önskemål när det handlade om musik och kulturskolan. Att som barn få möta professionella kulturarbetare och även få chansen till eget skapande är viktigt. Självklart jobbar skolan i dag på ett fantastiskt sätt med både kultur och skapande. Man håller på med musik, bild, dans, teater och slöjd. Det ger våra barn och unga en inblick i kulturens fantastiska värld. Men att få möta proffs är såklart något extra viktigt, spännande och inspirerande. Andra satsningar som vi kan nämna är förstärkningen av kultursamverkansmodellen och lässatsningen Hela Sverige läser med barnen. Det är satsningar med ett tydligt barnperspektiv. När det gäller de tyvärr lite tråkigare delarna, till exempel nätmobbning som Bengt Eliasson så starkt talade om - jättebra, Bengt - och att ingen mot sin vilja ska tvingas ingå äktenskap, är regeringen även här med på noterna. Man jobbar med frågorna. När jag var lärare fick jag tyvärr uppleva vad nätmobbningen kan leda till. Oavsett form eller tillvägagångssätt är mobbning något fruktansvärt. Att våra barn i dag måste möta detta även hemma, när mobbningen har nått utanför skolans väggar, när den har nått ut på nätet och sociala medier och kan nå våra barn och unga 24 timmar om dygnet, innebär att vi måste sätta ned foten och fortsätta det förebyggande arbetet. Regeringen bereder nu den utredning där det föreslås en ny straffbestämmelse i brottsbalken om mobbning. Samtidigt måste vi såklart förebygga. Det är viktigt att vi börjar redan här och nu. Skolorna håller på med frågorna. Det är ett viktigt arbete. Fru talman! Jag vill att alla partier fortsätter arbetet för barns och ungas rätt till första upplevelser. Alla ska se detta. Regeringen jobbar redan med dessa frågor.

Fru talman! Jag tackar Anna Wallentheim för hennes föredrag. Hon uttrycker att alla barn ska vara med och få alla möjligheter. Men verkligheten är ju en annan. Inte alla barn har, tyvärr, möjlighet att vara med och bli inkluderade. På grund av ekonomisk utsatthet, social utsatthet eller andra skäl nås inte barnen av informationen från föräldrarna, eller föräldrarna tar inte emot informationen på det sätt man skulle önska. Min fråga till dig, Anna Wallentheim, utgår från det du säger om att regeringen satsar mycket, bland annat 100 miljoner per år, på kulturskolan. Också där är verkligheten egentligen en annan. Det är fyra kommuner som har sänkt avgiften. Egentligen är det så att kommunerna satsar 2,2 miljarder totalt i Sverige medan regeringen satsar 100 miljoner per år. Min fråga är vad det är som gör att Socialdemokraterna är så negativt inställda till fritidspengen. Den skulle kunna betyda att de barn som lever i ekonomisk utsatthet skulle kunna få ett tillskott och därmed möjlighet att betala medlemsavgift till kulturskolan eller idrottsföreningen eller att följa med på en skolresa. Vad är det som gör att ni inte tycker att det är en bra idé med fritidspengen?
Fru talman! Roland Utbult har tagit upp bland annat musik och kulturskolan och den satsning vi har gjort där, men han frågar framför allt om fritidspengen. Det stämmer, Roland - vi anser inte att fritidspengen är någonting att ha kvar. Vi tror ju på en generell välfärd. Vi menar däremot att våra satsningar gör att fler barn och unga kan nå idrott och musik och teaterskolor, kulturskolor och andra kulturverksamheter. Tanken med de 100 miljonerna är att vi vill sänka avgifterna. Vi vill bredda musik och kulturskolan. Vi vill höja kvaliteten så att fler ska bli lockade. Ni nämnde bland annat fantastiska El Sistema, som jag också tycker är en fantastisk verksamhet. Vår satsning gör ju att musik och kulturskolor skulle kunna börja samarbeta med detta genom att nå fler, nå dem vi inte når i dag, och genom att bredda och höja kvaliteten. Men det här är tyvärr satsningar som ni inte har tagit emot så bra. Fru talman! Dessutom är det så att vi har sett fritidspengen som något utpekande. Genom att satsa på generell välfärd för alla når vi också fler utan att behöva peka ut våra barn.
Fru talman! Det är jätteintressant, tycker jag, med den ideologiska skillnaden här och sättet att se på detta. Alliansen införde ju fritidspengen. Vi vill att den ska återinföras efter valet 2018. Nu talar du, precis som jag nämnde i mitt anförande, om generell välfärd. Alla ska få ta del av detta på något vis. Men verkligheten är ju inte sådan. Verkligheten är att det finns barn och ungdomar som inte tar del av bland annat kulturskolan, bland annat av ekonomiska skäl. Vad är 3 000 kronor per barn? Det handlar om barn - jag kanske inte har helt rätt decimaler - i årskurs 5-9. Familjen ska ha haft försörjningsstöd i sex månader. Då ska man kunna ansöka om detta. Vad är i så fall försörjningsstödet om inte ett utpekande? Jag tycker att det är ganska tråkigt att man drar upp detta med utpekande av personer. De här personerna skulle aldrig, tror jag, uppleva fritidspengen eller att ansöka om 3 000 kronor som ett utpekande. Det är väl ändå ingen offentlig handling, det hela? Jag tycker att det är trist. Det här med El Sistema är något som kommer underifrån. Det är knappast något som kommer från det politiska etablissemanget. Jag tycker att ni ska tänka om när det gäller fritidspengen, för den kommer att återinföras - jag är övertygad om det - när alliansregeringen får återta makten 2018.
Fru talman! I många av våra debatter i kulturutskottet blir det ofta inte så många repliker. Vi tycker i mångt och mycket ganska lika, men vi har olika sätt att ta vår politik dit vi önskar: att så många som möjligt ska få ta del av kultur. Roland Utbult och jag vill samma sak i detta: att så många barn och unga som möjligt ska få ta del av kulturverksamheter. Det är otroligt viktigt, och precis som Roland nämner når vi i dag tyvärr inte alla barn och unga. Men vi anser som sagt fortfarande inte att fritidspengen är rätt väg att gå. I stället har vi höjt föräldrapenningen för ensamstående, och vi höjer flerbarnstillägget. När det gäller att nå så många barn och unga som möjligt har vi en väldigt tydlig skillnad. Den förra borgerliga regeringen plockade tyvärr bort de estetiska verksamheterna i gymnasieskolan, som vi anser är ett fantastiskt sätt att nå våra barn och unga. När ni nu vill utvidga Skapande skola för att kunna nå gymnasiet menar vi att det väl är bättre att våra gymnasieelever en gång i veckan får testa att sjunga, dansa och spela teater än att de vid ett eller annat tillfälle får testa det. Det är så vi når barn och unga - genom att satsa så att de nås av detta regelbundet.

Fru talman! Redan i statsminister Stefan Löfvens första regeringsförklaring lyftes ambitionen fram att införliva barnkonventionen i svensk lagstiftning. Efter det har en utredning arbetat med frågan. Regeringen har nu tagit vid, och enligt tidsplanen kommer propositionen att presenteras för riksdagen före sommaren. Förhoppningsvis kan vi efter det ha en politisk majoritet här i kammaren för att fatta beslut om att faktiskt införliva barnkonventionen i svensk lagstiftning. Men ambitionen kan naturligtvis inte bara vara att ha världens bästa lagstiftning ur ett barn och ungdomsperspektiv. Vi vill att Sverige på alla sätt ska vara ett bra land för barn och ungdomar att växa upp i. Ansvaret för det ligger på de flesta politiska områden, däribland förstås kulturpolitikens utifrån perspektivet att vi måste se till att alla barn och ungdomar ges möjlighet att både delta i kulturaktiviteter och odla och utveckla den egna, inneboende kreativiteten. Musik och kulturskolan är förstås central här. Förra året fick vi ett statligt stöd till den kommunala musik och kulturskolan på plats. Huvudansvaret för musik och kulturskolan åvilar fortfarande kommunerna, men från statens håll ser vi vikten av att alla barn och ungdomar, oavsett uppväxtkommun och oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ges förutsättningar att delta i verksamheten. Därför behövs också ett statligt stöd. Utfallet har varit oerhört positivt. Kommuner där det tidigare bara funnits en traditionell musikskola har kunnat bygga ut verksamheten och komplettera med teater och dans och på det sättet nå fler barn och ungdomar. Kulturskoleutredningen har nu presenterat förslag för hur vi kan arbeta vidare och ytterligare stärka stödet till musik och kulturskolan, både med mer resurser och med nationellt stöd för att utveckla verksamheten. Moderaterna har en tämligen pinsam retorik här. I Moderaternas tidigare budgetförslag fanns inte en krona till musik och kulturskolan. I debatten i höstas anförde Moderaterna att musik och kulturskolan är ett renodlat kommunalt ansvar och att vi minsann inte ska stödja den med resurser från riksdag och regering. Nu lägger Moderaterna en reservation. De vill att regeringen ska göra det som regeringen redan gör, det vill säga hitta strategier för att stödja musik och kulturskolan, utan att själva ha en enda krona till det. Det är klart; har man ingen egen politik för musik och kulturskolan kan man låtsas att man har det. Men jag tror knappast att man lurar någon annan än möjligtvis sig själv. Jag blev förbryllad när jag hörde Roland Utbults anförande här tidigare. Också Roland Utbult talar sig varm för att stötta musik och kulturskolan. Men inte heller Kristdemokraterna har tidigare haft några ytterligare resurser från statligt håll till den kommunala musik och kulturskolan. Jag hoppas att Kristdemokraterna i stället kan ansluta sig till ett förslag om att stärka resurserna till musik och kulturskolan framöver. Samtidigt är det förstås så att musik och kulturskolan är frivillig verksamhet. Den kommer aldrig att nå alla barn och ungdomar. Det centrala för att nå alla barn och ungdomar är i stället de estetiska ämnena i skolundervisningen. Det var därför ett väldigt olyckligt beslut när alliansregeringen 2011 plockade bort de estetiska ämnena från gymnasieskolan. Även här har vi en färdig utredning, gymnasieutredningen, som föreslår att de estetiska ämnena ska återinföras på gymnasieskolans samtliga program. Jag hoppas att vi kan få en politisk majoritet för det framöver. Mot bakgrund av att Liberalerna och Centerpartiet faktiskt har beklagat och bett om ursäkt för att man var med och plockade bort de estetiska ämnena från gymnasieskolan hoppas jag det. Skapande skola har debatterats. Skapande skola är ett viktigt komplement till den estetiska undervisningen i skolan så att barn och ungdomar ges möjlighet att träffa professionella konstnärer och möta professionell konst. Den rödgröna regeringen har stärkt resurserna till Skapande skola och utvecklat verksamheten så att den också når förskolan. Men framför allt har regeringen tagit fasta på den problematik som har funnits, det vill säga att resurser för Skapande skola bara har gått till de skolor som aktivt har sökt stöd men kanske inte har nått de skolor som har haft allra störst behov. Resurserna till förskolan är därför utformade så att man inte aktivt behöver söka stöd, utan resurser går till förskolorna i de områden där behoven är störst. Det ger både minskad administration och förutsättningar för att mer av resurserna faktiskt kommer ut i verksamheten. Jag yrkar bifall till kulturutskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Vi har inga reservationer i detta betänkande; däremot har vi ett särskilt yttrande om rätten att välja partner. Det är en självklarhet att alla ska ha rätt att välja om, och med vem, man vill gifta sig. I Sverige har vi lagstiftning mot barn och tvångsäktenskap. Trots det lever alltför många unga i äktenskap som de har tvingats in i av sina föräldrar, och många är rädda för att tvingas in i ett giftermål. Vänsterpartiet har länge och, vill jag också understryka, ensamt varit emot den undantagsregel som i dag finns för erkännande av utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Det är välkommet att fler nu tycker som Vänsterpartiet. Jag anser att det finns ett stort behov av förebyggande arbete för att förhindra att unga gifts bort mot sin vilja, så jag välkomnar det omfattande arbete som nu pågår inom Regeringskansliet och på olika myndigheter. Vi vill därför avvakta det arbetet och förslagen i den kommande utredningen. Men jag vill ändå här å det bestämdaste avvisa Sverigedemokraternas förslag om att likt Danmark införa särskilda åldersregler för giftermål beroende på personernas ursprung eller nationalitet. En annan fråga som jag vill lyfta är näthat och näthot, något som Bengt Eliasson lyfte väldigt bra tidigare. Jag har själv upplevt hot och hat sedan jag var kanske 17-18 år, och det händer fortfarande. Det som ändå har hänt på senare tid, som jag tror har spelat stor roll, är att fler har talat om detta och synliggjort det på ett sätt som inte har förekommit förut, mycket på grund av att man har uppmanat oss som blivit utsatta för det att inte prata om det för att det då bara blir värre. Problemet är att det inte varit någon skillnad när man inte har talat om det. Jag har därför tyckt att det har varit bra att så många kända personer - kulturpersonligheter, journalister och så vidare - ändå lyft fram detta i ljuset. Det har lett till en förändring i hur man också från rättsväsendet har sett på det. Jag var själv med i en rättegång för drygt ett år sedan, som gällde ett brott som jag vant mig vid inte skulle leda någonvart. Det gällde en man som ringde otaliga gånger och skickade sms under ett års tid. Man hade lärt sig att det aldrig händer något med telefonsamtal från dolda nummer eller sms från kontantkortsnummer. Men nu har en person faktiskt fällts för detta. Jag kommer om en månad att delta i ytterligare en rättegång mot en person som skickat meddelanden på Facebook - ett fall där till och med Säkerhetspolisen sa att detta inte var något de tog på stort allvar eftersom det skedde på sociala medier. Där är det så lätt hänt att man skickar iväg lite hot och hat. Men i och med att många upplyser om detta problem kommer nu ändå ett unikt fall att tas upp i en rättegång. Det är sådant jag tror är viktigt för att det ska ske en förändring; det måste tas på allvar. Regeringens utredare har tittat på dessa saker och pekat på vikten av att de hot, det hat och de sexuella ofredanden som sker på nätet tas på lika stort allvar som de som sker i verkligheten. Detsamma gäller i skolan: Kränkningar måste tas på lika stort allvar oavsett om de sker på skolgården eller på sociala medier i någon app. Jag ser därför fram emot kommande förslag till ny lagstiftning på detta område. Men arbetet i skolan mot kränkande behandling måste också bli betydligt bättre och tas på mycket större allvar.

Fru talman! Det är en intressant debatt, och jag vill från början konstatera att barns och ungas rätt till kultur prioriterades högst i alliansregeringens kulturpolitik. Alliansen fortsätter att utveckla denna prioritering också nu när vi för tillfället är i opposition. Barn och unga har rätt att både få uppleva professionell kultur och ha möjlighet att utveckla sitt eget skapande. Det ökar vår förståelse för oss själva, men också för omvärlden, och bidrar till reflektion och kritiskt tänkande. Att genom kulturen lära känna kulturarvet och förstå de historiska sammanhangen stärker barn och ungas egen integritet. Vi har sett att det är viktigt att satsa på barn och unga. De stora satsningar som alliansregeringen gjorde på läsfrämjandet har nu gett skörd på olika håll. Bland annat rapporterades senast att barn och ungdomslitteratur för närvarande ges ut som aldrig förr. Det är, som flera har påpekat, viktigt att barn och unga får tillgång till kultur, inte bara på skoltid utan också på sin fritid. Där har vi Skapande skola på skoltid och Kulturskolan och andra verksamheter utanför, på fritiden. Skapande skola, som jag är särskilt stolt över, är Alliansens reform: Vi såg att läroplanens tydliga kulturuppdrag inte uppfylldes i skolan i godtagbar utsträckning. Barnkonventionen, oavsett om den finns i lagen eller inte, stadgar att alla barn har rätt till kultur, men i verkligheten är variationerna väldigt stora. Vi valde att börja i liten omfattning, och nu har detta växt till att omfatta 188 miljoner kronor per år. Det är jättebra! I betänkandet beskrivs väldigt väl vilken framgång Skapande skola är och har varit, men det är inget självspelande piano. I reservation nr 5 säger vi att detta måste följas upp systematiskt. Vi måste också se till att de skolor, framför allt fristående skolor, som inte har lika lätt att söka bidrag också får möjlighet till detta: Vad kan vi göra? Därför är min fråga till Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern: Varför vill ni inte att alla elever ska få tillgång till detta? Varför vill ni inte underlätta för dessa friskolors elever att få ta del av Skapande skola? Ni har möjlighet att svara i replik om ni har något svar att ge. Jag ska säga något om kulturskolan också. Det har gjorts en utredning som nu är ute på remiss. Det är långt ifrån helheten av kulturskolan som tillgodoses. Man fokuserar ensidigt på den kommunala kulturskolan. Det finns en mycket större bredd som vi moderater tycker att man borde ta in i detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 från allianspartierna.

Fru talman! Cecilia Magnusson lyfter fram reservation 4 från allianspartierna om Skapande skola. Då måste jag fråga henne varför hon låser fast sig i en reservation med de partier som har lägst ambitionsnivå vad gäller Skapande skola. Samtliga övriga allianspartier har en lägre budgetnivå än Moderaterna har vad gäller Skapande skola. Längst från Moderaterna står Kristdemokraterna. De har 80 miljoner kronor mindre i budgetutrymme än Moderaterna. Den fråga som Cecilia Magnusson riktade till några andra partier borde i första hand riktas till Kristdemokraterna, som har den minsta budgeten för Skapande skola. Min fråga till Cecilia Magnusson är: Varför låser Moderaterna fast sig med allianskamraterna och låtsas som att man har en gemensam allianspolitik när det gäller Skapande skola, när de största skillnaderna inom Skapande skola finns inom Alliansen?
Fru talman! Det är spännande att lyssna på Niclas Malmberg. Alliansen är i allra högsta grad levande. Vi har genomfört och skapat resurser till Skapande skola under åren i alliansregeringen. Självklart kommer Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet att skapa resurser till Skapande skola när vi åter kommer i regeringsställning. För närvarande vill vi faktiskt se till att man systematiskt följer upp Skapande skola och att alla elever får lika bra möjligheter att ta del av Skapande skola-aktiviteter. Men Miljöpartiet väljer att skriva ihop sig med Sverigedemokraterna och fälla vårt förslag som nu har blivit en reservation. Varför vill inte Niclas Malmberg att alla elever på samma sätt ska få ta del av Skapande skola? Det är innebörden när ni tillsammans med Sverigedemokraterna fäller vårt förslag.
Fru talman! Det är möjligt att Cecilia Magnusson inte var här när jag höll mitt anförande. Där pekade jag på att regeringen nu faktiskt har utvecklat Skapande skola, så att det inte bara handlar om de skolor som söker resurser. Hela det bidrag som nu går till förskolan inom ramen för Skapande skola är destinerat till de områden där de förskolor som har störst behov av stöd finns och inte till de förskolor som söker stöd. Det är en effektivare administrativ hantering, vilket gör att vi får mer resurser ut i verksamheten. Cecilia Magnusson bör kanske uppdatera sig på de regler som nu faktiskt finns för Skapande skola. Cecilia Magnusson säger att allianskamraterna kommer att ansluta sig till den moderata politiken i fråga om detta om de får chansen att sitta i en regering tillsammans framöver. Min erfarenhet av Alliansens samlade kulturpolitik är att allianspartierna hela tiden var de partier som ville minst. Därför blev det en oerhört torftig kulturpolitik under åtta år. Miljöpartiet och Socialdemokraterna arbetar på ett annat sätt. Vi adderar våra resurser. Vi tar olika initiativ och bejakar varandras initiativ. På det sättet har vi fått en mycket kraftfull kulturpolitik. Cecilia Magnusson började med att säga att Alliansen prioriterade barn och ungdomar i sin kulturpolitik. Vi kan se resultatet av det. Man plockade bort de estetiska ämnena från gymnasieskolan, man ville inte satsa på musik och kulturskolan och så vidare. Min fråga till Cecilia Magnusson är därför: Hur agerar ni på de områden där ni inte anser att ni prioriterar politiken, när ni är så njugga i fråga om de områden som ni anser er prioritera?
Fru talman! Det är imponerande att höra att Niclas Malmberg kan ha alternativa sanningar i sitt replikskifte. Under de åtta år som Alliansen hade möjlighet att styra detta land fokuserade vi kulturpolitiskt hela tiden på barn och unga. Vi tog resurser från andra delar av vår politik för att satsa på just barn och unga. Skapande skola är ett sådant klockrent utgiftsområde där vi faktiskt prioriterade barns och ungas kultur framför andras. Vi tog till exempel bort den spektakulära reformen med fri entré till museer som gjorde att Östermalmstanter fick gratis entré till museer. I stället satsade vi på barns och ungas möjligheter att ta del av kultur. Det är att satsa på kultur. Så kom inte och säg att den här regeringen, med sitt aktiva stöd från Sverigedemokraterna, har något att komma med! Vi har sett ett fiasko när det gäller filmpolitiken. Vi har sett ett fiasko när det gäller kulturarvspolitiken. Vi får se hur det går med Kulturskoleutredningen. Det är nästan skämmigt att se det ensidiga perspektivet på den egna verksamheten. Barn som i dag på fritiden vill utveckla sitt kulturella skapande har inte bara kommunal kulturskola till sitt förfogande. Det finns studieförbund, kyrkor, enskilda näringsidkare och kulturutövare som erbjuder kulturverksamhet för barn. Men det ser man över huvud taget inte. Man är så insnöad på den egna verksamheten och kan inte släppa sig loss från den. Det är förvånansvärt hur handlingsförlamad denna regering är.